Herr talman! Det förslag som vi i dag behandlar utgör på en gång en modernisering och förenkling av en lagstiftning, som vi har haft under mycket lång tid. Förslaget innehåller även riktlinjer, som innebär att vi fullföljer det beslut som fattades redan i våras. Eftersom oljeersättningspolitiken har varit mycket framgångsrik, är det ju möjligt att minska våra beredskapslager. Utskottets talesman kommer att ingående belysa dessa frågor. Jag skall därför inte gå in på dem i detalj. Men jag vill ändå konstatera att detta förslag för det första bygger på att vi har en oförändrad syn på vad som är nödvändigt utifrån totalförsvarets krav. Det har inte skett någon ändring därvidlag. För det andra klarar vi med god marginal våra åtaganden i fråga om beredskapslagring såsom ett resultat av överenskommelserna inom IEA. Vi har alltså en god beredskap för alla de typer av kriser som är förutsedda. Jag kan inte heller se att det ligger något som helst negativt, vilket man från oppositionen antyder, i att använda denna möjlighet för att täppa till de hål i statens budget som vi ärvde från de borgerliga regeringarna. Det är utomordentligt viktigt att varje möjlighet att förstärka statsbudgeten utnyttjas. En av de stora fördelarna med detta förslag är att vi kan spara miljarder åt statsbudgeten. Jag vill även understryka att vi, när det gäller den praktiska utformningen av hur detta skall gå till, har haft kontinuerliga diskussioner med överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Vi har varit överens med dess ledning om riktlinjerna och den praktiska hanteringen. Regeringen har också till överstyrelsen framfört att man är beredd att tillskjuta de extraresurser som behövs för att klara de extra arbetsuppgifter som krävs för att vi skall uppnå de mål som här satts upp. När det sedan gäller den dispensregel som finns i 24 § i lagförslaget och som de senaste dagarna väckt uppmärksamhet vill jag göra följande konstaterande och kommentarer. Vi har en sådan här dispensregel i den nu existerande lagstiftningen. Den har inte föranlett kommentarer och reaktioner av det slag som vi nu fått. Den utredning som ligger till grund för detta förslag förordade en väsentligt mer generös dispensregel. Utredningen föreslog att alla nytillkommande — jag betonar alla — lagringsskyldiga eller lagringsskyldiga med väsentligt ökad verksamhet skulle få medges dispens under det första året. När det förslaget var ute på remiss gjordes inga erinringar från några remissinstanser — inte «heller från oljebranschen. Regeringen antog inte detta förslag. Vad regeringen föreslagit är en väsentlig skärpning av de regler som gäller för att dispens skall få medges, inte bara i förhållande till utredningens förslag utan också i förhållande till den dispensregel som finns i dag. Jag vill mycket bestämt deklarera att vad det är fråga om är att dispensregeln skall kunna utnyttjas i undantagsfall, när det eljest skulle kunna uppstå uppenbara orättvisor, olägenheter och orimliga konsekvenser. Självfallet kommer det inte att bli tal om att tillämpa dispensregeln på ett sådant sätt att grundregeln om att företagen skall arbeta under lika konkurrensvillkor sätts åsido. Det är en självklarhet för Sverige att företag som verkar här skall ha lika konkurrensvillkor. En annan grundregel som vi kommer att tillämpa, om det aktualiseras att den här regeln skall utnyttjas, är naturligtvis att vi skall värna om den svenska raffinaderiindustrins och de svenska företagens möjligheter att överleva trots de mycket stora strukturproblem som i dag finns på den svenska oljemarknaden. Jag har velat göra denna deklaration för att undanröja varje misstanke om att det skulle röra sig om någonting annat än detta. Jag vill än en gång understryka att vi har en dispensregel som med det nuvarande lagförslaget skärps och preciseras.
Herr talman! Jag, liksom alla andra som lyssnade till statsrådet Birgitta Dahl, kan konstatera att hennes och regeringens avsikt med neddragningen av det nuvarande råoljelagret är att täppa till de stora underskotten i regeringens budget. Detta är det främsta skälet till att regeringen föreslår denna ändring i beredskapslagringen. Oljan kan emellertid behövas i situationer då brist uppstår på grund av embargon eller andra åtgärder hos de oljeproducerande länderna eller då händelser som krig inträffar i t.ex. områden varifrån OPEC-länderna levererar sin olja. Det är alltså i första hand fråga om att spara in pengar. Först i andra hand kommer själva försörjningsberedskapen. Statsrådet uttryckte sig inte så, men jag gör den tolkningen. Reservanterna anser — som de framhåller i skrivningen — att det finns skäl att ta fasta på vad överstyrelsen för ekonomiskt försvar framhåller. Det är i alla fall den myndighet som har ansvaret för oljan liksom försörjningsberedskapen också på en mängd andra områden i vårt samhälle. När Birgitta Dahl senare i sitt inlägg säger att man har fört diskussioner med ÖEF:s verksledning och är överens med den om riktlinjer och praktisk hantering, förstår jag att man är överens om riktlinjerna. Även vi är överens med regeringen om dem. Men vad innebär den praktiska hanteringen i Birgitta Dahls tolkning eller vokabulär? I försvarsutskottet har vi fått en föredragning och haft tillfälle att ställa frågor till verksledningen. Vad som därvid har framkommit finns på pränt i betänkandet. Låt mig därför upprepa min fråga också till Roland Brännström, som ännu inte har fått tillfälle att tala.

Herr talman! Göthe Knutson sade själv att hans framställning var en tolkning av vad jag skulle ha sagt. Den får stå för honom personligen, men den överensstämmer inte med vad jag sade. Låt mig för klarhetens skull än en gång deklarera att den första utgångspunkten för det här förslaget är att vi skall ha de beredskapslager som behövs för att klara beredskapen vid alla typer av kriser, och det gör vi. Lagren räcker för den beredskap som behövs enligt de försvarspolitiska beslut som har fattats, och de täcker också behoven i enlighet med de förpliktelser som vi har inom IEA inför fredskriser. Den andra utgångspunkten är att vi på dessa grunder har kunnat konstatera att det går att minska våra beredskapslager väsentligt. Det är inte så konstigt med tanke på att vi de senaste åren har lyckats minska vår oljeanvändning med 40 90. Det vore vansinne att inte utnyttja detta för att förbättra statsbudgeten. Våra problem med den hänger ihop med det oerhörda budgetunderskott som vi ärvde från de borgerliga regeringarna. Den här regeringen har lyckats minska de verkliga statsutgifterna. Att budgetunderskottet är ett så stort problem beror på att vi har eftersläpande skuldräntor för den statsskuld som ni från borgerligt håll ådrog svenska folket under de år då ni olyckligtvis hade makten. Sedan vi fastställt vilken beredskapslagring som behövs och kunnat se att det går att dra ned på den nuvarande, är omsorgen om Sverige och den svenska statens ekonomi det som har styrt våra överväganden.
Herr talman! Det är tydligt att Birgitta Dahl i denna debatt om försörjningsberedskapen på oljeområdet också vill föra en debatt om ekonomin i landet och vår statsskuld. Som alla andra som har ögonen öppna och öron att höra med kan jag konstatera att socialdemokraterna under de sex år de befann sig i opposition sällan eller aldrig lade fram något väsentligt förslag till besparingar. Ansvaret för den stora statsskulden, som ständiga underskott medförde, är i högsta grad socialdemokraternas. Beträffande oljeförsörjningen nämnde jag mera i förbigående, men det är ändå väsentligt, att lagringsmålet så sent som år 1980 var 9,5 miljoner m?. Efter flera justeringar av oljelagringsmålen, som det heter, skall det nu ske en neddragning till en mycket liten mängd av den ursprungliga, nämligen 1,6 miljoner m?. Förlåt upprepningen, men ÖEF ogillar denna ytterligare neddragning. Jag anser att ÖEF:s bedömning bör vara vägledande för det beslut som vi skall fatta. Vi borgerliga har accepterat riktlinjerna i stort. De är O.K. Men vi kan inte acceptera de motiveringar som anförs av statsrådet för dispensregeln i 24 §. När nu Birgitta Dahl förklarar vad regeringen avser, tror jag inte att det lugnar dem som har slagit larm. Riksdagen bör, säger Stockholms handelskammare, ändra propositionen så att regeringen inte får möjligheter att ge dispenser som innebär att oljeföretag får väsentligt olika möjligheter att konkurrera. Den föreslagna lagen ger regeringen möjlighet att låta vissa företag slippa tvångslagring och därmed komma undan mycket stora kostnader. Enligt verkställande direktören Sven Swartling skulle lagen allvarligt kunna skada strukturen på den svenska oljemarknaden. En annan allvarlig konsekvens blir att Sveriges internationella anseende skadas. Det är också vad som klart antyds i de brev som jag fäste uppmärksamheten på i mitt inledningsanförande.
Herr talman! Bara två kommentarer. Vi har tillsammans med ÖEF:s ledning utomordentligt noggrant gått igenom såväl riktlinjerna som den praktiska hanteringen, och det avser vi att fortsätta att göra. Vad gäller principerna har vi inte på någon punkt skiljaktiga uppfattningar. Det har vi inte heller i fråga om de praktiska svårigheterna, men vi har stor respekt för dem. Det är av det skälet som vi också har förklarat oss beredda att ge ÖEF de extra resurser som kan behövas. Samtidigt måste regeringen i ett allvarligt ekonomiskt läge kunna ställa det kravet på alla sina myndigheter att de anstränger sig litet extra och medverkar i vad som behöver göras för att förbättra Sveriges ekonomi och ändå fullgöra sina skyldigheter. Låt mig än en gång säga att denna lag inte innebär något nytt liksom inte heller dispensregeln gör det. Vi inför inte något nytt med den formulering av dispensregeln som föreslås mer än i så måtto att vi faktiskt skärper villkoren och inskränker möjligheterna att ge dispens. På den grunden är alltså de reaktioner som kommit i sak obefogade. Men jag kan förstå dessa reaktioner efter de felaktiga rykten som har spritts. Av det skälet har jag varit angelägen att i dagens debatt klart markera vad det är fråga om. Konkurrensneutralitet skall gälla på den här marknaden liksom på alla andra marknader i Sverige.

Herr talman! Vi behandlar nu en proposition som framlades relativt sent i höstas. Det innebär att den har fått behandlas av berörda utskott i stor hast. Jag tycker inte det är bra att propositionen kommer till kammaren så sent. Särskilt anmärkningsvärt kan det tyckas vara, eftersom propositionen berör en fråga som vi behandlade så sent som i maj detta år. Frågan har alltså nyligen diskuterats, och därför är det svagt att den handläggs på detta sätt i regeringskansliet. Reservation 1, som jag skall kommentera, berör frågan om beredskapslagring av olja och kol. Vi från de icke-socialistiska partierna har sagt att det finns risk för att vissa länder gynnas när vi genomför lättnader i kravet på att bygga upp tvångslager. Med den debatt som har förts de senaste dagarna och med tanke på de protester som vi har fått från tre ambassader, finns det all anledning att behandla denna fråga mycket seriöst. Jag tycker att statsrådets förklaring på denna punkt inte gav särskilt mycket klarhet. När det gäller de uttalanden som gjorts från olika delar av oljebranschen vill jag erinra om en intervju i Dagens Industri i går, där Svenska Essos VD Gustav Gradin säger att förslaget är vansinnigt. Han menar att det skapar stora problem för Esso. Även om han får stå för detta uttalande, visar det ändå litet av den oklarhet som råder om förslaget. Informationen har, enligt statsrådet, tydligen inte gått fram. Vad beträffar riktlinjerna för beredskapslagringen forcerar regeringen nu uppbyggnaden av lager av oljeprodukter. Vi skall få en snabb tillväxt av lagren av oljeprodukter såsom bensin och gasol. Vad som nu händer är att de bergrum som vi har byggt upp under många år plötsligt skall tömmas, och vi skalli stället satsa på en ganska stor uppbyggnad av överjordslager av bensin och annat. Detta för självfallet med sig problem ur miljösynpunkt, och vi tycker från de icke-socialistiska partierna att regeringen är ganska svag när det gäller att tala om effekterna härav. Jag vill fråga: Var skall lagren läggas upp? Vilka kommuner är beredda att ställa upp för denna troligen miljöbesvärliga lagring? Hur skall man göra med omsättningen? Möjligheterna att omsätta lagren har förklarats ganska dåligt. Och, framför allt: Vad skall man ta sig till med alla tomma bergrum, som vi plötsligt får vid en satsning på en kraftig uppbyggnad av överjordslagren? Det finns en mängd frågor som är dåligt belysta, och det verkar inte oroa regeringen särskilt mycket. Vi tar i den reservationen också upp problemet att regeringen säger att vi skall uppdra åt överstyrelsen för ekonomiskt försvar att sälja ut oljan — samtidigt som regeringen köper ny olja. Vad gäller huvuddelen av de 600 000 m? som kommer från Iran, säger regeringen att ÖEF skall ta hand om och sälja den. Utöver svårigheterna att sälja ut den olja vi redan har, åstadkommer regeringen således nya svårigheter genom att lägga på överstyrelsen nya uppgifter, eftersom regeringen tydligen nu till varje pris av någon anledning vill tillgodose önskemålen från Irans regering. Det är intressant att konstatera att statsrådet Birgitta Dahl avstod från att kommentera just detta, som har varit en av diskussionspunkterna under den senaste tiden och som också har tagits upp i utskottsbetänkandet. Det förhållandet att hon helt avstår från att kommentera den delen, visar den förlägenhet som regeringen känner inför sin egen handläggning av frågan! I reservation 3 anför centerpartiet att energiförsörjningen ur beredskapssynpunkt är ganska dåligt hanterad. Det gäller f. ö. hela resonemanget om sårbarhetsaspekten i ett vidare perspektiv. Det är ingen nyhet att regeringen på denna punkt ligger mycket lågt. Det gäller också sårbarheten på livsmedelsområdet. Regeringen visar i livsmedelskommittén ointresse vad gäller att bevaka dessa aspekter och avstår från att gå på djupet i sårbarhetsfrågorna. Det gäller vidare elektroniksidan, data och framför allt — vilket jag här har tagit upp — energisidan. Centern kräver att vi skall försöka få en helhetssyn på sårbarhetsfrågorna. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1 och 2 från de icke-socialistiska partierna och reservation 3 från centerpartiet.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande 1984 85:53. Med anledning av propositionen har väckts tre motioner, av moderaterna, centern och folkpartiet. Motionerna har följts upp i reservationer. Jag återkommer senare till dessa. Låt mig först kortfattat beskriva innehåll och effekter av regeringsförslaget, som genom en ny lag skall träda i kraft den 1 januari 1985. Enligt den nya lagen skall importörer, återförsäljare och storförbrukare av olja och s.k. ångkol hålla beredskapslager. Storleken på dessa lager bestäms årligen av tillsynsmyndigheten — liksom hittills överstyrelsen för ekonomiskt försvar, ÖEF — på grundval av de lagringsskyldigas försäljning eller förbrukning föregående kalenderår och föreskrifter av regeringen om hur stor andel av de lagringsskyldigas s.k. basmängder för olika varuslag som skall lagras. I fråga om olja innebär lagen inga större ändringar i förhållande till vad som nu gäller. Beträffande kol finns f.n. ingen lagringsskyldighet. Riksdagen har dock tidigare ställt sig bakom att en lagringsskyldighet införs enligt samma principer som för olja. Sanktionssystemet bygger liksom tidigare på att en avgift tas ut vid försummelse att lagra. Vidare föreslås att riksdagen skall godkänna riktlinjer för beredskapslagring av olja, kol och kärnbränsle. I likhet med vad som nu gäller skall det för krig, avspärrning och fredskris finnas en försörjningsberedskapsreserv avseende olja. Dess storlek planeras med utgångspunkt i landets totala beredskapsbehov vad gäller olja. Beträffande kol föreslås en försörjningsberedskapsreserv för krig och avspärrning. Utskottsmajoriteten stöder regeringens förslag till ny lagstiftning. Vad gäller motiven om befrielse från lagringsskyldighet, hävdas från borgerligt håll i reservation 1 att dispensreglerna kan leda till olika konkurrensvillkor företag emellan. Jag kan bara konstatera att det finns dispensmöjligheter redan enligt gällande lag utan att någon snedvridning av konkurrensvillkoren uppstått. Den nu föreslagna lydelsen av 24§ i den nya lagen innebär att befrielse får medges endast om synnerliga skäl föreligger — alltså en skärpning i förhållande till nuvarande bestämmelse. Reservationen bör således avslås. Det har tidigare förts en diskussion om betydelsen av 24 § mellan statsrådet och företrädaren för moderata samlingspartiet, Göthe Knutson. Han har då hänvisat till vissa reaktioner från företrädare för utländska oljeföretag. Det är kanske inte så märkligt att man i brev från ambassader företräder det som jag skulle vilja kalla partsintressen — och dessa bör tillmätas den betydelse sådana ofta har. Beträffande reservation 2 vill jag erinra om att det beslut om revidering av gällande oljelagringsprogram som riksdagen fattade våren 1984 innebär en betydande omläggning från statlig lagring av råolja till tvångslagring hos näringslivet av färdiga oljeprodukter. De ekonomiska fördelarna av att minska det totala lagringsbehovet skulle komma främst staten till godo. Förändringarna i beredskapslagringen av råolja och oljeprodukter enligt redovisningen i propositionen ligger i linje med nämnda omstrukturering av oljelagringen och är grundad på en minskning av förbrukningen. Vi kan alltså inte dela uppfattningen i motion 420 att försörjningstryggheten kräver att det statliga råoljelagret behålls på nuvarande nivå. I anslutning till det resonemanget vill jag ta upp ett par frågeställningar och ge några synpunkter utifrån frågor som Göthe Knutson har ställt. Han har talat om tidigare lagringsmål, över 9 miljoner m?. Vi nådde aldrig det målet, Göthe Knutson. Vi nådde däremot fram till en bedömning som innebar att den målsättningen inte längre var nödvändig och alltså inte heller behövde uppnås. Vi har försökt anpassa lagringsnivån till förbrukningsnivåer som är mer rättvisande. Göthe Knutson frågar också: Varför så bråttom? Jag vill erinra om att statsrådet redan har gett besked om motiven. Göthe Knutson har även frågat varför vi inte har tagit mer hänsyn till överstyrelsens syn på de här frågorna. Göthe Knutson liksom jag sitter ju i överstyrelsens styrelse. Den diskussion som har förts utifrån de synpunkter som generaldirektören anförde inför utskottet har kanske till viss del lett till det ställningstagande som Göthe Knutson och de borgerliga företrädarna står för. Men låt mig förklara att de besked som gavs inför utskottet icke var baserade på någon diskussion eller något beslut i överstyrelsens styrelse. Det var uteslutande en redovisning av generaldirekören i ett skede före styrelsens sammanträde där nämnda frågor skulle diskuteras. Det är ganska uppenbart att några av de synpunkter som anfördes också har diskuterats mellan överstyrelsen och regeringen. De har framför allt att göra med resurser för att möta de omställningsproblem som naturligtvis följer med den ändrade inriktningen. Men jag har den bestämda uppfattningen att den kompetens och förmåga som överstyrelsen besitter möjliggör uppnåendet av det mål som det här är fråga om. Redan under föregående riksmöte har utskottet framfört synpunkten att en ökad lagring av färdiga produkter i samband med en minskning av råoljelagringen t.o.m. har vissa fördelar för försörjningsberedskapen, eftersom en sådan lagring kan ianspråktas utan föregående raffinering. Reservation 2 pekar på att ett annat synsätt nu gäller — eller att syftet med neddragningen, att minska statens kostnader, ej är lika angeläget för reservanterna som för oss som företräder regeringspolitiken. Är det verkligen så, eller vill ni höja målet för den statliga lagringen? Oavsett motivet bör den här reservationen avslås. Reservation 3 från centerpartiet är tillkommen utifrån ett mera allmänt resonemang i motion 238 angående energipolitikens inriktning och mål. Något klart samband med beredskapslagring kan ej anses föreligga, utan det är fastmer fråga om ett försök att få till stånd en diskussion om centerns alternativ i energipolitiken. Kravet på utredning är i detta sammanhang omotiverat och bör alltså avslås. Herr talman! Låt mig slutligen få framhålla att det nu framlagda förslaget, som vi socialdemokrater står för, innebär att vi med samma säkerhetspolitiska bedömning som tidigare, men med anpassning till den lägre förbrukning av olja som uppnåtts genom ett framgångsrikt energisparprogram, nu kan tillvarata de ekonomiska fördelar som ligger i förslaget. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Säkert var det fler än jag som studsade till inför Roland Brännströms sätt att tala om de tre utländska regeringar som genom sina ambassader har sänt brev till UD. Roland Brännström sade att detta var reaktioner från företrädare för utländska oljebolag. Tänk om man i det engelska parlamentet efter någon liknande framställan från Sveriges regering via vår ambassad i London skulle säga att det här är bara en partsinlaga från företrädare för svenska skogsbolag. Hur skulle Roland Brännström reagera på det? Jag tror att åtminstone andra medborgare här i Sverige kritiskt skulle reagera om man i England eller annorstädes på ett sådant sätt betecknade den svenska regeringen i ett motsvarande fall. Här gäller det tre länder med vilka Sverige har ett omfattande handelsutbyte. Det är ju inte obekant för Roland Brännström att vårt land är ytterligt exportberoende och att vi har anledning att behålla goda relationer också till dessa länder. När det gäller överstyrelsens synpunkter, reaktioner och vädjanden noterar jag att vi borgerliga har tagit fasta på vad denna myndighet säger, medan socialdemokraterna med Roland Brännström som talesman säger: Lappri, det där klarar de. Det antyds alltså att ÖEF skulle vara ett så dugligt verk att man där säkert klarar denna omställning. Detta framgick också av statsrådet Dahls plädering. Visst har ÖEF en duktig personal som klarar även svåra omställningar. Men i det här fallet har man sagt att det går över gränsen för vad som är möjligt. Då vill vi ta hänsyn till detta. Jag har tidigare också beskrivit hur företagens omställningsproblem kommer att gestaltas. Med detta inlägg vill jag, herr talman, vädja till socialdemokraterna att ompröva sitt ställningstagande.
Herr talman! De ambassader som har protesterat är alltså USA:s, Storbritanniens och Hollands ambassader, och det är väl att något förenkla debatten om man säger att de representerar oljebolag. När det gäller Iranoljan är det intressant att konstatera den tystnad varmed regeringen besvarar frågan. Regeringen Palmes flört med Irans ledning är tydligen någonting som man vill tiga sig ifrån. Jag måste säga att den tystnaden verkligen är talande. Beträffande frågan i reservation 3, om sårbarhetsaspekterna ur energisynpunkt, tycker jag att Roland Brännström på ett bra sätt redovisar socialdemokraternas intresse och engagemang för dessa sårbarhetsfrågor. Man svarar helt enkelt bara att förslaget är omotiverat och bör avslås. Det är all den sakliga motivering som man tycker att dessa frågor är värda — och det är också belysande.
Herr talman! Jag har inte sagt i mitt anförande att någonting är lappri i sammanhanget, Göthe Knutson. Jag har försökt ge en något mera nyanserad bild av överstyrelsens syn på problematiken. Jag kan erkänna att Gunnar Nordbeck uttryckte betydande betänkligheter inför tidsfaktorn, men icke inför målet. Detta sade han inför utskottet på ett sådant sätt att väl funderingarna gick i den riktning som borgerligheten helt ställde upp på. Men vi är ändå betydligt försiktigare i fråga om att helt avstå från det värde som ligger i att genomföra den här förändringen inom en snäv tidsram. Det är alldeles självklart att om svårigheterna hade varit så stora som Göthe Knutson försöker göra gällande, så borde samma uppfattning ha lagts till grund för ett resonemang i styrelsen. Men det har icke gjorts. Beträffande sårbarhetsfrågorna och energipolitiken, Gunnar Björk i Gävle, så har knappast någon fråga under senare tid varit föremål för så mycket utredande och så många förklarande bedömningar som energipolitiken. Om allt det underlag som är tillgängligt i anslutning till den frågeställningen tas till vara, utvärderas och utnyttjas, så kan vi nog ändå konstatera att något ytterligare utredningsarbete inte behöver komma till stånd. Vi har tillräckligt underlag både för den energipolitik som enligt regeringens uppfattning skall föras och när det gäller att bedöma vad centern föreslår som alternativ. Huruvida de brev som här diskuteras är ett uttryck för ett partsintresse — vilket är ganska väsentligt i sammanhanget — tror jag inte vi blir överens om. Men det är alldeles självklart att de inte har tillkommit utan att partsintressena i bakgrunden har utgjort en viktig påverkan på dem som har gett uttryck för dessa synpunkter. De sammanhangen tycker jag ändå kan ha en betydelse i anslutning till bedömningen av i vilken utsträckning de skall tillåtas påverka vårt beslut.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Roland Brännström inte försvarar sitt tidigare uttryckssätt, dvs. att framställa de brittiska, holländska och amerikanska regeringarna som företrädare för utländska oljebolag. Vi kan kanske därmed hoppas på att undgå diplomatiska förvecklingar. Roland Brännström hävdar att han inte har sagt lappri när det gäller att ta hänsyn till vad myndigheten ÖEF har bett om och reagerat på. Nej, det kan hända, men socialdemokraterna har ju inte reagerat. Den socialdemokratiska gruppen i utskottet har ju inte alls brytt sig om att ta några hänsyn. Den har istället ensidigt följt regeringens proposition. Detta är ju detsamma som att den inte har påverkats. Dess värre kommer detta att kunna få mycket besvärande konsekvenser. Detta beklagar vi. Jag hoppas verkligen, och det har vi allihop anledning att göra, att det nu inte uppstår en kris av något slag, t.ex. en avspärrning som skulle kunna hindra våra kommuner som är beroende av kol att få in de kvantiteter som behövs för att klara vår uppvärmning. Jag hoppas också att det inte uppstår en ny konflikt som åstadkommer brist på olja som vi är så beroende av, utan att vi i stället kommer att få leva under stabila förhållanden. Försörjningsberedskapen på det här området är ytterligt angelägen. Den är också ömtålig. Låt oss slå vakt om den på bästa sätt.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Göthe Knutson har glömt det allra viktigaste i propositionen, nämligen att de nu ställda lagringsmålen baseras på samma säkerhetspolitiska bedömningar som tidigare. Den neddragning som föreslås framgent förändrar icke det minsta den säkerhet som ligger i tidigare bedömningar, utan är en anpassning till de förbrukningsvolymer som ligger till underlag för lagringsbestämmelserna. Göthe Knutson pläderar nu för en uppräkning av marginalerna. Jag kan inte förstå varför han har dragit sådana slutsatser. Beträffande kolet gäller att det kol som f.n. lagras redan finns i landet. Vad som inträffar är att lagringsansvaret flyttar från en part till en annan.

Herr talman! Innan vi går till beslut i det här ärendet vill jag göra några markeringar, främst med tanke på frågans fortsatta hantering i regeringskansliet. Från fackligt håll har man krävt att de svenska raffinaderierna skall få räkna med sin råolja, ca 450 000 m?, i de totala beredskapskraven. Raffinaderiföretagen har i dag räntekostnader på ca 100 milj.kr. per år på ett lager som de inte får tillgodoräkna sig från beredskapslagringssynpunkt. Detta innebär en allvarlig konkurrensnackdel för de svenska raffinaderierna gentemot de bolag som importerar färdiga produkter. Det måste vara ett samhällsintresse att slå vakt om vår inhemska raffinaderikapacitet. Det kan i varje fall inte vara ett samhällsintresse att missgynna de bolag som raffinerar i Sverige i förhållande till de bolag som importerar färdigprodukter. Jag förutsätter därför att regeringen i den kommande energipropositionen från konkurrenssynpunkt likställer de raffinerande och de importerande oljebolagen. Herr talman! I artikel III i avtalet mellan Sverige och Norge om ekonomiskt samarbete, särskilt på industrioch energiområdena, ett avtal som skrevs under av Thorbjörn Fälldin på sin tid, förband sig de båda regeringarna att ”underlätta — — — för företag att arbeta i de två länderna”. Herr talman! Jag är en livlig förespråkare för svensk-norskt samarbete, men jag har aldrig tolkat denna artikel i avtalet så, att svenska företag vid en etablering i Norge skulle ges en mer gynnad ställning än de norska. Däremot bör naturligtvis svenska företag få arbeta på samma villkor som de norska. På samma sätt ser jag det, när norska företag vill etablera sig i Sverige. Att ”underlätta” för norska företag att etablera sig kan inte innebära att norska företag skall gynnas framför svenska. Det skulle därför vara uppenbart orimligt att ge exempelvis norska oljeföretag, om de vill etablera sig i Sverige, konkurrensfördelar framför de i Sverige arbetande bolagen. Målsättningen måste i stället vara arbete på lika villkor. Enligt uppgift trycker Norsk Hydro och Statoil på för att få befrielse från den beredskapslagringsskyldighet som åvilar oljebolagen i Sverige. Regeringen får genom den lag som vi stiftar i dag möjlighet att på ”synnerliga skäl”, som det heter, medge dispens helt eller delvis från lagringsskyldigheten. Det hävdas, att ”synnerliga skäl” är lagstiftningens starkaste uttryck. Jag utgår ifrån att regeringen vid hanteringen av dispensärenden finner att ”synnerliga skäl” talar för en stark restriktivitet. Som jag framhållit tidigare, måste det ligga i ”samhällets intresse” — det är också ett uttryck från propositionen — att slå vakt om de svenska raffinaderierna och de svenska oljeföretagen. Det kan i varje fall inte ligga i ”samhällets intresse” att missgynna dem. Herr talman! Jag vill slå fast att näringsutskottets skrivning beträffande dispensmöjligheten, som sedan följs upp i försvarsutskottets betänkande, inte ger utrymme för någon dispens som skulle vara till skada för de oljebolag som verkar i Sverige. Ca 1700 arbetare i den svenska raffinaderinäringen och lika många indirekt berörda står bakom de synpunkter jag härmed har framfört direkt till statsrådet Birgitta Dahl.

Herr talman! De frågor som Karl-Erik Svartberg tar upp är utomordentligt väsentliga, både frågan om samarbetet mellan Sverige och Norge och frågan om den svenska oljeindustrins framtid. I det sista fallet har frågan ett särskilt allvar, med tanke på de andra problem som har drabbat samma region av Sverige som den där raffinaderierna finns. Jag vill poängtera att den nuvarande regeringen på allt sätt strävar efter ett gott samarbete med Norge i båda ländernas intresse. Jag vill också framhålla att det i samarbetsavtalet understryks att samarbetet skall vara i båda ländernas intresse och att också de företagsetableringar och andra arrangemang som förekommer skall ske på affärsmässiga grunder. Detta uttrycks i flera paragrafer i bl.a. oljeprotokollet. Självfallet skall det, som jag tidigare understrukit, råda konkurrensneutralitet på den svenska marknaden, lika väl som vi accepterar att det skall vara så på den norska marknaden. När det sedan gäller omsorgen om den svenska raffinaderiindustrin vill jag bara deklarera att regeringen betraktar den frågan som utomordentligt viktig, såväl av sysselsättningsoch industripolitiska skäl som av säkerhetspolitiska skäl. Det är en viktig del av den svenska säkerhetsoch neutralitetspolitiken att vi på ett övertygande sätt kan visa att vi kan klara oss på egen hand i varje tänkbar situation. För detta ändamål krävs att vi också kan klara vår energiförsörjning. I det sammanhanget är det nödvändigt att vi har en egen raffinaderikapacitet.

Herr talman! Jag skall göra detta inlägg mycket kort. Jag konstaterar att Karl-Erik Svartberg gjorde sig till talesman för den borgerliga oron och misstankarna beträffande riskerna med dispensmöjligheterna enligt de motiv som anges till 24 §. Han bekräftar därmed att det dess värre finns anledning för Storbritanniens, Hollands och USA:s regeringar att reagera till den svenska regeringen. I övrigt ber jag att få hänvisa till vad vi borgerliga reservanter skriver på s. 18 i försvarsutskottets betänkande 1984/85:6.
Herr talman! Jag vill direkt säga att jag är nöjd med den markering när det gäller dispensmöjligheten och därmed också konkurrensneutraliteten som statsrådet Dahl gjorde tidigare i debatten. Jag är också nöjd med statsrådets Dahls markering beträffande vaktslåendet om de svenska raffinaderierna. Jag förlitar mig hellre, Göthe Knutson, på den svenska socialdemokratiska regeringen och ett uttalande av statsrådet Dahl än på en borgerlig reservation.
Herr talman! Karl-Erik Svartberg ger uttryck för en förnöjsamhet som möjligen har relevans i den bohuslänska fromhet som han representerar. Men dess värre måste vi rätta oss efter fakta, dvs. de skrivningar som föreligger. När det gäller att förlita sig på regeringar föredrar jag att ta fasta på vad som skrivs i föreliggande betänkanden och i propositionen. Läs s. 50-53 i propositionen! Det är underlaget för vår debatt här och nu.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar föreslås att regeringen skall få möjlighet att ge dispens från skyldigheten att lagra olja och kol. Det möjliggör enligt min mening en mycket vidsträckt dispens till ett eller ett fåtal företag. Visst anger departementschefen att regeringen kan ta hänsyn till s.k. särskilda svårigheter som påstås kunna uppkomma för nya företag på marknaden, men enligt min uppfattning är detta fel. Jag menar att det är viktigt att reglerna tolkas så, att konkurrensneutraliteten mellan de på marknaden förekommande företagen bevaras. Det betyder att befrielse från lagringsskyldigheten bara bör ges i vissa mycket specifika och väl definierade situationer. Enligt tolkningen av 24 § är detta krav knappast uppfyllt, enligt min mening. För att kravet på konkurrensneutralitet skall uppfyllas bör befrielse från lagringsskyldighet egentligen bara lämnas som en generell befrielse för samtliga lagringsskyldiga. Undantag från denna princip, dvs. befrielse från viss eller vissa lagringsskyldigheter, bör endast kunna medges i s.k. force majeure-situationer. 24§ tolkas så att konkurrensneutraliteten mellan olika företag skall upprätthållas. Jag hörde att energiministern tidigare i dag försäkrade att lika konkurrensvillkor skall gälla, och jag hoppas att man kan lita på det. Den oro som framkom i TV-inslaget i går, som tydligen var grundat på brev från tre utländska ambassader, viftades bort av Roland Brännström som uttryck för rena partsintressen.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

Herr talman! Också när det gäller detta utskottsbetänkande, som behandlar en proposition om beredskapen på oljeområdet och i fråga om andra energislag, har vi i vpk ställt oss positiva till regeringens förslag. Det finns ett par punkter som jag ändå vill kommentera. Vi har sedan en tid tillbaka från vpk:s sida varnat för en alltför snabb avveckling av oljan i Sverige, i all synnerhet om den skall ersättas med kol och kanske i ännu större omfattning med kärnkraft. Oljeavvecklingen har gått så snabbt att det kan diskuteras om den bör drivas på ytterligare. Beredskapslagringen blir i detta sammanhang en fråga av stort intresse. Vi har kommit ned i mycket låga tal, som har nämnts i denna debatt. Det är naturligtvis en tillvänjningsprocess, men det finns anledning att inte alltför snabbt avveckla beredskapslagren. Energiministern har nu två gånger deklarerat att beredskapsmålen är uppfyllda helt och hållet och att i både fredskriser och eventuella krigssituationer behoven skall kunna täckas genom detta förslag. Jag litar naturligtvis på detta besked. Men jag vill också påpeka att det bör finnas en beredskap inför eventuellt förändrade förhållanden, så att man relativt snabbt kan bygga upp nya lager. Mot den bakgrunden har vi i vpk ingenting att erinra. Det är bra att det sker en omsättning i lagren. Det är inget fel om det samtidigt blir en budgetmässig förstärkning av statsfinanserna. En annan kommentar som jag vill göra gäller den centermotion som behandlar energiplaneringen och beredskapen inför krig m.m. På detta område finns det säkert åtskilligt att göra, men vi vill inte ha nya utredningar — det behövs inte. Men kanske det rika material som finns, som Roland Brännström sade, borde sammanställas på ett mera sammanfattande sätt ur beredskapssynpunkt. En sådan översikt saknas. Det finns för elförsörjningen och oljeförsörjningen m.m., men en övergripande sammanställning av energiberedskapen för krig och beredskapskriser saknas. Frågan behöver alltså inte utredas, men materialet bör sammanställas. Jag vill också kommentera TV-programmet i går där det talades om brev från ambassaderna till regeringen. Detta är ganska fantastiskt! Vi diskuterade i kammaren i går multinationella företags sätt att ingripa i enskilda staters göranden och låtanden, och här får vi som ett brev på posten ett bevis på hur det går till. Jag tycker att regeringen kan ta detta med stor ro. Regeringen kan ta det som ett bevis för att den politik som man ger uttryck åt i denna proposition är bra, eftersom man har fått en reaktion från dessa ”påtryckare”, som jag vill kalla dem i detta fall. Det är också följdriktigt att moderaternas representant Göthe Knutson går i taket och tar dessa oljeintressen i försvar. Man kan tänka sig, herr talman, vad som skulle ha inträffat om vi hade fått motsvarande brev från den andra stora gruppen på den internationella arenan — ett brev från Sovjetunionens ambassad eller från Rumäniens ambassad — och vem Göthe Knutson då hade stigit upp och försvarat. Men nu ser vi här hur man från moderaternas sida ställer upp för de internationella ”multisarna”, för den internationella storfinansen. Det är avslöjande, och det är bra att det så klart avslöjas som det har gjorts av Göthe Knutson här i dag.

Herr talman! I detta betänkande föreslås en förlängning av nuvarande rigorösa bestämmelser för tandläkares rätt att ansluta sig till tandvårdsförsäkringen. Motivet är fortfarande en utjämning av tillgången på tandläkare mellan olika delar av landet, enligt det lagförslag som finns i betänkandet. Samma motivering förelåg i fjol. I nuvarande lagförslag har bara årtalet ändrats. Herr talman! Tillgången på tandläkare är god i hela vårt land. Det behövs ingen etableringsbegränsning för att tillgodose en regional utjämning. Förbudet innebär dessutom förakt för den näringsfrihet som råder i vårt land. Näringsfrihet innebär bl.a. att den enskilde har rätt att välja form för sin verksamhet. ”Socialstyrelsen håller f. n. på med en översyn av sysselsättningsläget inom tandvården för år 1985. Denna översyn av sysselsättningsläget syftar till att ge underlag för bedömningar angående tandläkarnas sysselsättningssituation under nästa år.” Herr talman! Detta var ett citat ur ett uttalande av socialministern häromdagen i denna kammare. Nästa år infaller ju faktiskt om några veckor. Säkerligen har socialstyrelsen därför upplyst regeringen om att brist på tandläkare inte längre är något motiv för denna lagparagraf. En eventuellt kvarvarande obalans skulle vara hävd omgående, om regeringen gav unga arbetslösa tandläkare möjlighet att arbeta inom det yrke de utbildat sig för — en utbildning som kostar oss skattebetalare närmare 1 milj.kr. för varje tandläkare som erhåller sin legitimation. 1985 lämnar ungefär 350 nya tandläkare högskolorna. Jag tycker att ni allesammans verkligen skall räkna och begrunda. Etableringsbegränsningen för privattandläkarna har gått hand i hand med försäkringen. Det dröjde faktiskt bara ett halvt år innan regeringen kom underfund med att hela nettotillskottet av tandläkare behövde tillföras folktandvården för att barnoch ungdomstandvården skulle kunna byggas ut enligt målsättningen i 1973 års tandvårdsreform. Riksförsäkringsverket hade för säkerhets skull i lagtexten till övergångsbestämmelserna fått tillstånd att föreskriva att nya tandläkare inte fick föras upp på förteckning över tandläkare hos allmän försäkringskassa. Denna möjlighet utnyttjades naturligtvis omgående. Etableringsstopp, lika med näringsförbud, infördes på Svenska flaggans dag 1974 och finns fortfarande kvar 1984. Det är bara motiveringarna som växlar år från år. Motiveringarna för resten! I ett frågesvar för ett tag sedan sade socialminister Sten Andersson här i kammaren att försäkringen nu inte har råd att anställa särskilt många fler tandläkare, med hänsyn till det statsfinansiella läget. Tandvårdsförsäkringen har helt plötsligt blivit arbetsgivare till den privata tandläkarkåren. Med hänvisning till vårt ekonomiska läge vill socialministern med andra ord hindra de socialt och ekonomiskt svaga grupperna i vårt samhälle att få den tandvård de i dag äger rätt till. Vi betalar ju själva större delen av vår försäkring genom att avstå löneutrymme. Våra försäkringspremier är inga produktionsskatter som regeringen har rätt att fritt förfoga över. Pengarna skall gå till tandvård för oss allesammans, och det finns fortfarande, herr talman, ett stort eftersatt behov. Gertrud Sigurdsen säger själv i proposition 79 att exempelvis bland dem som är intagna på landstingens vårdinrättningar, bland hemsjukvårdspatienterna och bland de handikappade finns ett stort eftersatt behov. Invandrarna är en annan grupp som kommer att behöva tandvård i framtiden, allt enligt sjukvårdsministerns utsago. Det finns alltså många kvarvarande arbetsuppgifter innan målsättningen är nådd. Och målsättningen är ju en god tandhälsa och en god tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Jag kan nämna att orden ”till rimlig kostnad”, som fanns i den förra målsättningsparagrafen, har tagits bort. Jag undrar varför man egentligen gjort på detta sätt. I proposition 79 säger sjukvårdsministern att det är nödvändigt att se över ersättningsreglerna inom tandvårdsförsäkringen. Ingen vet, herr talman, vad det i dag innebär eller vad det kommer att innebära i framtiden. Därför är dessa ord en fullt tillräcklig spärr mot överetableringen. En privatpraktiker är ju en småföretagare vars verksamhet måste löna sig. Ingen startar i dag en tandläkarrörelse utan att först veta, eller åtminstone tro sig veta, att tillgången på patienter är sådan att rörelsen blir lönsam. Fri etablering ger en helt naturlig spridning av tandläkarna över hela vårt land. Det är just denna fördelning över landet som regeringen har hindrat med sina rigorösa etableringsbestämmelser. I dag råder det som sagt ingen brist på tandläkare, men väl brist på möjligheter för tandläkarna att utöva sitt yrke. Inom den offentliga tandvårdssektorn finns praktiskt taget inga lediga tjänster för de ca 200 tandläkare som söker jobb. Folktandvården är fullt utbyggd, och landstingen anställer av ekonomiska skäl få nya tandläkare. Många befintliga tjänster konverteras tills.k. AT-tjänster. Inom den privata sektorn råder ett rigoröst näringsförbud, trots att målsättningen för tandvården inte är uppfylld. Jag tycker att vi skall ta till vara denna välutbildade arbetskraft, när det fortfarande finns så mycket att göra. Herr talman! Vi moderater har under hela denna tioårsperiod sagt nej till etableringskontrollen. Vi anser att målsättningen att bereda samtliga medborgare en god tandvård till skäliga kostnader kunnat nås och kan nås genom frivillig samverkan mellan offentlig och privat tandvård. Etableringskontrollen är ett stelbent, byråkratiskt och naturligtvis med ideologiska förtecken försett system. Det finns fortfarande plats för många tandläkare inom den privata vårdsektorn om etableringsbegränsningen upphävs. Etableringsbegränsningen bör upphävas med omedelbar verkan för att bereda arbetstillfällen för många av de unga tandläkarna. Jag yrkar med detta bifall till reservation 1 som fogats till betänkandet. Vi har också en specialisttandvård i vårt land av mycket hög kvalitet. För dessa specialister råder totalt yrkesförbud i dag inom den privata sektorn. Endast de som var verksamma 1972 kan arbeta vidare inom yrket, med en förhöjd taxa. Nya specialister är alla hänvisade till den offentliga sektorn. Herr talman! Tandlossningssjukdomarna exempelvis kommer framdeles att kräva ett stort tillskott av tandläkare. De i dag yrkesverksamma upphör av åldersskäl ganska snart med sin yrkesutövning. De kan inte ersättas av andra specialister, så har regeringen bestämt. Valfrihet och konkurrens bör också råda inom specialisttandvården. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Till sist skulle det vara bra om utskottets talesman, så småningom åtminstone, hade något råd att ge till alla unga tandläkare som i dagarna lämnar högskolorna. Det går ju inte att år efter år säga nej, utan att komma med något konstruktivt förslag till hur de skall ordna sin tillvaro.

Herr talman! Efterfrågan på tandläkare kan i dag tillgodoses i stora delar av landet. I stället för brist på tandläkare har vi i dag ett tandläkaröverskott som gör att tandläkarna har svårt att få arbete. Landstingen kan inte anställa alla nyutexaminerade tandläkare, och etableringskontrollen försvårar för nya tandläkare att öppna egen praktik. När etableringskontrollen infördes för ungefär tio år sedan var situationen helt annorlunda. Det rådde en stor brist på tandläkare. Regeringens argumentation för att behålla etableringskontrollen har också förändrats i takt med att tandläkarbristen har minskat. Det ter sig knappast särskilt trovärdigt att vara för etableringskontroll av tandläkare när det finns ett tandläkaröverskott, om syftet med etableringskontrollen är att erbjuda människor en så bra tandvård som möjligt. Tandläkare kan rimligtvis antas fungera något så när rationellt. Det är knappast troligt att tandläkare i stora skaror skulle etablera sig på orter där behovet redan har tillgodosetts. Det krävs stora investeringar för att starta en tandläkarpraktik, och en tandläkarpraktik måste givetvis ha ett tillräckligt patientunderlag för att gå ihop. Allt talar snarare för att en fri etableringsrätt skulle leda till att utbudet av tandvård bättre skulle motsvara efterfrågan på tandvården än vad som i dag är fallet. Nu har regeringen, som jag antydde, ändrat sin argumentation. Nu säger man att vårt samhällsekonomiska läge inte tillåter en obegränsad expansion av tandvårdskostnaderna. Det är litet oklart vad regeringen avser med detta. Ersättning från tandvårdsförsäkringen utgår ju efter prestation. Enligt folkpartiets mening måste behovet av tandvård vara styrande för tandvårdens dimensionering. Regeringen hävdar att syftet med etableringskontrollen är att säkerställa att alla människor ges tillgång till en god tandvård. Vi tror att det syftet bättre tillgodoses om etableringskontrollen avskaffas. Men vi är överens om målet om en god tandvård till alla. Regeringen tycks tro att en fri etableringsrätt skulle medföra att en mängd onödig tandvård skulle utföras av tandläkarna, som i brist på patienter skulle börja utföra onödiga tandvårdsinsatser. Det tror inte vi. Den samhällsekonomiska kostnaden för tandvården när den är så utbyggd att efterfrågan kan tillgodoses är rimligtvis inte beroende av om det råder etableringskontroll eller inte, utan av hur rationellt verksamheten bedrivs. En fri etableringsrätt skulle medföra en hälsosam konkurrens mellan folktandvården och privata tandläkare och också givetvis mellan olika privata tandläkare. Det finns all anledning att anta att detta också leder fram till att den samhällsekonomiska kostnaden minimeras. Undersökningar av tandvårdens kostnader pekar också på att de privata tandläkarna har lägre kostnader än folktandvården. I propositionen nämns att man strävar efter att pressa kostnaderna inom folktandvården, och detta är givetvis bra. Denna strävan blir säkerligen ännu mer uttalad i en situation med fri etableringsrätt. Det är glädjande att alla de tre icke-socialistiska partierna sluter upp bakom kravet på fri etableringsrätt. När det gällde sjukvården fanns tyvärr inte samma enighet. Vi hoppas och tror att också centerpartiet kommer att medverka till att den översyn av ersättningssystemet för tandvården, som aviseras i propositionen, leder fram till en fri etableringsrätt inom tandvården och inte till en motsvarighet inom tandvården till den s.k. Dagmaröverenskommelsen. Även inom specialisttandvården finns det behov av valmöjligheter och fri konkurrens. De begränsningar som gäller för privattandläkares rätt till specialisttaxa bör därför avskaffas. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två reservationer som finns i utskottets betänkande.

Herr talman! I proposition 79 föreslås en ny tandvårdslag, att träda i kraft den 1 januari 1986. Den delen av propositionen skall behandlas av socialutskottet. Vad vi har att ta ställning till i socialförsäkringsutskottet är en ändring av årtalet 1984 till 1985 i lagen, innebärande en förlängning av etableringskontrollen med ett år. Denna fråga har behandlats i riksförsäkringsverkets tandvårdsdelegation, i vilken privattandläkarna självfallet är representerade. Vid sammanträde den 22 november 1984 beslutades om en förlängning, och ledamöterna hade inte något att erinra mot detta. Vårt utskottsbetänkande är daterat den 4 december 1984.

Jag har, herr talman, ingenting att tillägga utan anser att Barbro Nilsson vid det tillfället borde ha utnyttjat frågestunden, om hon hade ytterligare frågor att ställa. Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.
Herr talman! Anledningen till att jag ställde en fråga till socialministern var följande, Doris Håvik. När ärendet var uppe för ett år sedan och jag kom för att få en debatt här i kammaren i frågan låg på min bänk ett brev från Doris Håvik, där det stod att Doris Håvik inte önskade någon debatt av den anledningen att ett förslag om tandvården inför 1980-talet skulle komma i början av år 1984 — läs protokollet! Det kom inget förslag, och jag vågade faktiskt inte lita på Doris Håvik i detta ärende. Därför ställde jag min fråga. Men socialministern hade inget råd att ge unga tandläkare. Han svarade över huvud taget inte på mina frågor. Han kommenterade inte ens mitt påstående att den privata tandvården är avsevärt effektivare än den offentliga tandvården. Det måste innebära att han höll med mig. Det gör också Gertrud Sigurdsen i propositionen. Jag tycker att det är ett hån mot alla unga tandläkare att år efter år få etableringsstoppet förlängt med samma motivering. Det är ju helt fel att påstå att det i dag inte råder någon regional balans. Det finns tandläkare runt om i vårt land. Men det behövs flera tandläkare på många ställen. Hade vi fått en debatt i fjol, Doris Håvik, hade jag inte behövt ställa min fråga. Men på grund av det brev som låg i min bänk blev det som det blev!
Herr talman! Jag förstår synpunkten att det vid denna sena tidpunkt i slutet av veckan inte behöver föras någon längre debatt om det här — vi vet var de olika blocken står i den här frågan. Jag sade förut att jag är glad att det nu är tre partier som ställer upp bakom kravet att etableringskontrollen skall försvinna. Jag hoppas att vi skall göra det också i fortsättningen. Jag fick känslan av att Doris Håvik menade att det här ärendet inte riktigt hörde hemma hos socialförsäkringsutskottet utan skulle behandlas i socialutskottet, och det tycker jag är litet tråkigt. Vad vi talar om är trots allt etableringskontrollen. Vi har i många år krävt att den skall försvinna, och vi kommer att fortsätta med det. Jag hoppas innerligt att man från andra sidan också fattar hur det fungerar ute i livet. Om man släpper etableringen fri tror jag att det kommer att ordna sig på allra bästa sätt. Vi vet att även de privata tandläkarna tar ett ansvar för sitt arbete och för vad de gör. Jag är helt övertygad om att det inte kommer att etableras några tandläkare på ställen där det förut finns ganska många. Vad jag inte kan förstå — jag nämnde det i min fråga — är vad som skulle öka de samhällsekonomiska kostnaderna om vi skulle satsa på en fri etablering för tandläkarna.
Herr talman! Det framgår klart av propositionen att man under det kommande året skall ha överläggningar när det gäller en ny tandvårdstaxa. Tandläkarförbundet har i sitt eget organ, Tandläkartidningen, med tillfredsställelse uttalat att man med stort intresse kommer att delta i överläggningarna. Jag vill också erinra om att privattandläkarna i tandvårdsdelegationen icke haft något att invända mot fortsatt etableringskontroll, vilket jag tog upp i mitt första anförande: Man har godkänt en förlängning under den tid överläggningarna pågår 1985. Jag vill till Barbro Nilsson i Visby säga att det skall bli oerhört intressant att under den allmänna motionstiden i januari se vad moderaterna har att föreslå motionsvägen när det gäller fortsatt utbildning av tandläkare. Vi hade ju en debatt här i kammaren om utbildningen av tandläkare där vi var överens, även om ni inte orkade stå loppet ut när vi skulle votera i frågan om tandläkarutbildningen vid tandläkarhögskolorna. Den debatten kan vara intressant att föra i fortsättningen. Barbro Nilsson säger att dessa unga, nyutexaminerade tandläkare utöver sina utbildningskostnader skall dra på sig etableringskostnader, kostnader för övertagande av praktik, och börja konkurrera. Hur många unga tandläkare finns det i den fria konkurrensens namn utrymme för i Visby, där Barbro Nilsson med make är tandläkare? Jag tycker det är ganska cyniskt att säga att de kan konkurrera på det området. Åtminstone de privattandläkare jag har talat med —i Göteborg — tycker att detta är en bra proposition och att etableringskontrollen fungerar alldeles utmärkt. Men det måste väl medföra någon form av dualism att vara både moderat och privattandläkare — för privattandläkarna vill ha etableringskontrollen kvar.
Herr talman! Det var mycket det här, Doris Håvik.

Förbundet säger klart och tydligt att etableringsstoppet måste hävas snarast. Vad beträffar Barbro Nilsson, tandläkare och moderat osv., så, Doris Håvik, har ni ju ordnat det så illa för oss att den tandläkare som arbetar mindre än 30 timmar i veckan inte har någon möjlighet att behålla sin etablering. Därför arbetar de flesta tandläkare över 50 år i dag mycket längre än tidigare. Tänk om de kunde gå ned i tid och ta en ung tandläkare till sig, som så småningom fick ta över klientelet. Det är ju på det sättet det skall gå till. Det finns säkerligen många tjänster där unga tandläkare skulle kunna arbeta utan alla de kostnader som en nyetablering innebär. Det kallas i dag för assistenttjänst, och det finns nästan inte någon möjlighet att få en sådan. Om man bara vill finns det emellertid möjligheter, men det är väl helt enkelt så, att regeringen över huvud taget vill minska den privata sektorn och öka den offentliga, dvs. göra tandvården allt dyrare för oss skattebetalare.
Herr talman! Doris Håvik talade om de nya tandläkare som utexamineras. Det är inte dem vi syftar på när det gäller att öppna nya praktiker och få en massa kostnader. Vi syftar på de tandläkare som är ”gamla i gården”, som har fått en fin utbildning även inom folktandvården och som kan vilja etablera sig fritt och ha en egen praktik. Då lämnar vi också platser för de nyutexaminerade tandläkarna att komma in inom folktandvården och där få fortsatt fin utbildning. Jag är helt övertygad om att folktandvården har en stor uppgift att fylla, och den kommer att ha det även i fortsättningen. Man kommer alltså att få en fortsättning på den mycket fina utbildning som tandläkarna på våra högskolor får. Om vi släpper etableringskontrollen tror jag att detta kommer att lösa sig rent automatiskt. Jag tror inte att vi behöver tänka på att de nyutexaminerade skall få en massa höga kostnader. Jag tror inte att det fungerar så på marknaden.
Herr talman! Jag utgår ifrån att de tandläkare som sitter i tandvårdsdelegationen, som har tillstyrkt förlängd etablering, representerar såväl yngre som äldre tandläkare. De har, som sagt, inte haft något att erinra. Jag tycker att det skulle vara felaktigt av riksdagen att motsätta sig den enhälliga tandvårdsdelegationen, som den 22 november kom fram till detta beslut. Dessutom har tandläkarna med tillfredsställelse — verklig tillfredsställelse — hälsat inbjudan till fortsatta överläggningar under kommande år. Vi får ytterligare tillfälle att diskutera detta och följa vad man kommit fram till, när det finns ytterligare en proposition om tandvårdstaxa på riksdagens bord.

Herr talman! I den proposition som nu behandlas föreslås att en särskild vuxenutbildningslag skall ersätta hittills gällande föreskrifter i förordningar om grundutbildning för vuxna, om kommunal vuxenutbildning och om statens skola för vuxna. Om det här är inte så förfärligt mycket att säga, utan det är något som i princip utan vidare kan accepteras. Men på en punkt finns det anledning att reagera. Man vill i lagen förbjuda kommunerna att ta ut avgifter för olika kurser, medan det däremot blir fritt fram för kommunerna att ta ut självkostnadspris för läromedel, skyddskläder och andra ting som kan finnas med i sammanhanget. Vi kan för vår del inte acceptera att man beskär kommunernas frihet att själva avgöra om de vill ta ut sådana här avgifter eller inte. Vi anser tvärtom att man genom en sådan här bestämmelse sannolikt kommer att hindra åtskilliga kurser, som det kunde vara intresse av, att komma till stånd. Det bör över huvud taget finnas en generell möjlighet för kommunerna själva att avgöra om de vill avgiftsbelägga en kurs eller inte. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2. Men även på en annan punkt finns det anledning att reagera — och kanske att reagera rätt starkt. Det gäller regeringens handläggning av detta ärende. I början av april i år fick vi en proposition — 1983/84:169 — där det föreslogs nya riktlinjer för vuxenutbildningen. Från moderat sida efterlyste vi i sammanhanget ett lagförslag. Vi önskade att man skulle behandla dessa riktlinjer tillsammans med det lagförslag, som det antyddes skulle komma senare. Den propositionen avgjordes den 14 november av riksdagen. Två veckor tidigare hade den proposition som vi i dag har att behandla lagts på riksdagens bord. Hela det här tillvägagångssättet är anmärkningsvärt. Det är självfallet en bakvänd ordning att först lägga fram en proposition om allmänna riktlinjer och ett halvår senare lägga fram själva förslaget till lagtext. Detta förstärker intrycket av slarv i departementet. Jag tror inte att det är för hårda ord att säga att detta också visar en uppenbar nonchalans mot riksdagen från regeringens sida. Enligt vår mening bör riksdagen nu göra ett uttalande, där det klart sägs ut att regeringen i framtiden skall presentera sina förslag så att det blir möjligt att åstadkomma en samlad behandling av en frågas alla aspekter. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till den moderata reservationen i trafikutskottets betänkande 7 och i övrigt till hemställan i betänkandet. Samtidigt vill jag deklarera att jag inte kommer att begära rösträkning. Herr talman! Det finns en lång rad utredningar av olika slag som har visat på det olämpliga i att ett verk har både myndighetsutövning och affärsdrivande verksamhet. Från press och allmänhet har också riktats hård kritik mot sammanblandningen av myndighetsutövning och affärsverksamhet. Det har angetts en rad exempel på hur olika verk kan utnyttja sin monopolställning. Detta har främst gällt televerket och posten. Konkurrensen sätts ur spel genom att verket utnyttjar sin monopolställning. Det kan man kanske inte påstå att just luftfartsverket gör, men principen att skilja myndighetsutövning från affärsverksamhet är mycket viktig och bör gälla. Det är olyckligt att samma instans som i egenskap av rörelseidkare tillverkar och säljer en produkt också provar och godkänner konkurrenternas produkter. Förutom att det är väsentligt att åtgärda denna sammanblandning finns det effektivitetsvinster att göra genom ett avskiljande. Det är vår uppfattning i moderata samlingspartiet. Uppenbarligen tror också regeringen det, eftersom propositionens förslag i vad gäller omorganisationen av luftfartsverket motiveras med att man vill uppnå bättre marknadsinriktning och större effektivitet. Det gör man genom att skilja de rörelsedrivande verksamheterna och myndighetsutövningen åt. Detta är skäl som vi verkligen kan ställa oss bakom. Men det förefaller något egendomligt att regeringen inte tar steget fullt ut, dvs. fullständigt avskiljer myndighetsutövningen från den affärsdrivande verksamheten. Vad beträffar flygplatserna föreslår regeringen att de ges en större självständighet och eget resultatansvar. Det anser vi vara förslag i rätt riktning. Vi har därför, herr talman, inte velat gå emot förslagen i propositionen, men har genom en motion markerat att vi anser att förutsättning och behov finns för ett fullständigt avskiljande av myndighetsfunktionen från den affärsdrivande verksamheten. Vi har angett att en bra modell för att ge flygplatserna eget resultatansvar och möjligheter att nå större effektivitet är aktiebolagsformen. Vi föreslår därför att regeringen återkommer med förslag i enlighet med vår motion. Utskottet har inte velat tillstyrka vårt yrkande i motionen. Därför har vi sett oss nödgade att på denna punkt markera vår principiella inställning genom en reservation. Folkpartiet har i ett särskilt yttrande ställt sig på samma linje vad beträffar önskvärdheten av ett fullständigt avskiljande av den rörelsedrivande verksamheten från myndighetsutövningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen i trafikutskottets betänkande 7 och i övrigt bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Det är rätt, som Sven-Gösta Signell säger, att vi från centerns sida inte har reserverat oss till förmån för motionen. Det beror bl.a. på det förhållandet att vi hade litet för kort tid på oss i utskottet att skaffa in material som ordentligt kunde belysa de frågeställningar vi ville redovisa och ha bedömda genom motionen. Jag vill ändå redan i dag i korthet säga några ord.

Genom att travestera ett känt uttryck skulle jag vilja säga: Vad som är bra för SAS är inte alltid bra för Sverige och för resenärerna. Med nuvarande taxepolitik och linjedragning blir det så att många genom att de tvingas flyga via Arlanda odiskutabelt får längre restider än om de hade kunnat utnyttja Landvetter eller Sturup för sina resor exempelvis till kontinenten. Detta har tydligen i de yttersta av dessa dagar noterats av länsstyrelsen i Malmöhus län, som kräver att man skall ordna direktförbindelse mellan Sturup och Hamburg, så att inte Sydsveriges resenärer skall tvingas byta plan i Köpenhamn för att komma till Hamburg.

I går redovisades f. ö. i Stockholms lokalradio att luftfartsverket just på grund av den ökade trafiken, som Sven-Gösta Signell framhöll här, hade långt framskridna planer på såväl banutbyggnad och ny terminal som förbättrade förbindelser mellan Stockholms city och Arlanda. Behovet av det sistnämnda, dvs. bättre förbindelser mellan Stockholms centrum och Arlanda, är vi väl alla överens om. Däremot menar vi i centern att man genom att stimulera till ett bättre utnyttjande av tillgänglig kapacitet i första hand på Landvetter och Sturup skulle kunna skjuta på ytterligare investeringar på Arlanda i kanske tio år eller mer, något som skulle innebära påtagliga samhällsekonomiska fördelar. För dagen nöjer jag mig med detta konstaterande. Vi får ha en mera djuplodande diskussion i dessa frågor när vi skall ta ställning till luftfartsverkets investeringskrav för 1985/86 och för återstoden av 1980-talet.

Fru talman! Hugo Hegeland har frågat mig hur jag ser på den förändrade inriktningen av de grekiska reselärarnas verksamhet i Sverige. Enligt de ursprungliga intentionerna skulle de grekiska reselärarna, knutna till Grekiska institutet, kunna utnyttjas vid svenska skolor för att informera om Grekland och därigenom vara en resurs för i första hand hemspråksundervisningen för grekiska invandrarbarn. Det förutsattes uttryckligen att de berörda lärarna inte får anställas som hemspråkslärare i Sverige. Frågan om rekrytering av hemspråkslärare utomlands har behandlats i samband med 1980 års budgetproposition, varvid föredraganden framhöll att förutsättningar för en sådan rekrytering inte föreligger. Det finns enligt min mening inte skäl att förändra inriktningen av de grekiska reselärarnas verksamhet. Något önskemål om detta har inte heller framställts från den grekiska statens sida. Jag utgår alltså ifrån att de överenskomna förutsättningarna för reselärarnas verksamhet i Sverige beaktas. Verksamheten skall således utgöra en kompletterande resurs för hemspråksundervisningen, inte ersätta denna.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Berörda lärare får inte — som det mycket riktigt står i svaret — anställas som hemspråkslärare i Sverige. Statsrådet säger att det inte finns skäl att förändra inriktningen av de grekiska reselärarnas verksamhet. Vidare säger han att något sådant önskemål inte heller framställts från den grekiska statens sida. Statsrådet utgår från att gällande överenskommelse beaktas, men så är det inte.

De inom det svenska skolväsendet anställda lärarna har alltså blivit sysslolösa som en följd av att grekiska reselärare tagit över undervisningen på sin fritid. De grekiska reselärarna lockar de grekiska invandrarbarnen till sig, eftersom barnen i deras undervisning kanske ser en annan metod, mera auktoritet och en möjlighet att inhämta kunskaper enligt det gamla skolsystemet — som ännu gäller i Grekland. Jag kan anföra ett exempel på vad som kan bli följden av detta. Exemplet är hämtat från en icke obekant ort, nämligen Emmaboda. Det som hänt i Emmaboda utgör bakgrunden till min fråga. En grekisk invandrare där, anställd inom den svenska skolan, har i realiteten blivit sysslolös sedan andra på fritiden tagit över undervisningen. På schemalagd tid meddelade denne grekiska invandrare tidigare undervisning i svenska. Han talade då också om förhållandena i Sverige. Det är ju det som han skall göra. Han följer svenska läroböcker. De grekiska reselärarna gör inte det, utan de följer sin egen litteratur, så där har inte svenskt skolväsende något inflytande. Jag undrar om statsrådet ändå inte anser att dessa grekiska reselärare i realiteten missbrukar den svenska statens gästfrihet? Det är ju svenska staten som ställer lokaler till förfogande och har gått med på detta arrangemang. Språkoch kulturarvsutredningen uttrycker i sitt betänkande en viss kritik över reselärarnas verksamhet. Man säger att den inte tycks fungera så som angetts i 1979 års överenskommelse. Man säger vidare att samarbetet på skolan har varit dåligt och att det varit bristande information både när det gäller institutlärarnas existens och när det gäller deras avsedda funktion.

Fru talman! Jag har också sett det exempel som Hugo Hegeland redovisar och vet att det på sina håll i landet varit motsättningar mellan grekiska barns föräldrar och hemspråkslärare — man har haft olika synpunkter på hur undervisningen skall bedrivas. På den punkten har jag i mitt svar understrukit vad som gäller för överenskommelsen. Den avser reselärarnas verksamhet i den svenska skolan. Reselärarna är till för att ge service, för att förstärka, för att vara den kompletterande resurs som jag talar om. De skall alltså inte vara hemspråkslärare — de anställs inte som hemspråkslärare. De skall ge kunskap om grekisk kultur och grekiskt språk utöver det som hemspråksläraren ger. Jag vet också att det är ett antal av dessa reselärare som etablerat sig på en ort och driver något som kan kallas fritidsskolor på lördagar o. d. Då får vi höra kravet på att detta inte borde tillåtas. Men detta berörs inte av överenskommelsen. Jag har i mitt svar sagt att jag förutsätter att överenskommelsen hålls. Jag kommer att begära in uppgifter om i vad mån man från det svenska skolväsendets sida anser att man har tillräckligt stort utbyte av de tjänster som reselärarna ger. Men vad reselärarna gör på sin fritid måste de själva få bestämma, på samma sätt som det för föräldrarna måste vara fritt att låta barnen gå i skola på lördagar och söndagar, om de skulle önska så. Man får i vårt land gå i studiecirkel utan att den har godkänd lärare och utan att det ges bidrag till dem. Man har frihet att välja sina fritidsaktiviteter. Detta vill jag inte ingripa mot och försöka ändra på, utifrån det krav som kommer från dem som verkar inom skolväsendet.

Fru talman! Det är klart, herr statsråd, att det inte gäller att ingripa mot fritidsaktiviteter — det vare mig fjärran, som representant för moderata samlingspartiet, som mer än något annat parti trycker på den enskildes frihet. Men reellt handlar det faktiskt om att man inte följer den ingångna överenskommelsen, som statsrådet också är underrättad om. Jag har också hänvisat till språkoch kulturarvsutredningens betänkande, där man uttrycker kritik över reselärarnas verksamhet — inte vad de gör på fritiden utan effekten av detta avtal mellan den svenska och den grekiska staten, som alltså inte gäller fritiden utan den hemspråksundervisning som grekiska lärare, sponsrade av grekiska ambassaden, bedriver. De använder sin verksamhet till att kritisera den svenska undervisningen och svenska lärare. Det är inte fråga om någon fritidseffekt, utan det är fråga om att de svenska barnen till invandrare underlåter att delta i den undervisning i den svenska skolan som sker på skoltid, för att i stället följa grekiska reselärares undervisning på fritid. I och för sig är det ju över huvud taget frivilligt att gå i skola, om andra än föräldrar kan erbjuda motsvarande undervisning. Men det är inte fråga om detta, utan här använder man grekiska böcker, man talar om det grekiska skolväsendet, det grekiska samhället osv. och framför kritik mot det svenska samhället. Det är detta som ligger bakom att dessa grekiska invandrarbarn drar sig ifrån den svenska undervisningen. Det beror alltså på att de grekiska reselärarna kritiserar de svenska lärarna, det svenska samhället och det svenska skolväsendet samt lockar över barnen till denna hemspråksundervisning på fritid. Detta var ju inte meningen med avtalet. Det håller väl ändå statsrådet med om?
Fru talman! Mitt intryck är nog allmänt sett att våra invandrare, liksom flertalet svenska medborgare, tycker att vi har en ganska bra skola med goda lärare. Jag vet att det undantagsvis har förekommit konfrontationer, beroende på att man haft olika värderingar av innehållet i undervisningen. Detta gäller inte minst konfessionella frågor. Men det aktuella fallet rör ju inte en undervisning inom skolans ram. Det gäller en undervisning som bedrivs utanför skolan, och jag förutsätter att den typ av undervisning som har kritiserats inte sker eller inte kan ske med hjälp av timplanejämkningar inom skolan. Den måste alltså förläggas utom skoltid. Om detta innebär att någon avstår från en möjlighet att få hemspråksundervisning, så kan man självfallet inte hindra vederbörande från detta. Jag tycker att frivilligheten i fråga om hemspråksundervisning faktiskt är viktig. Vi måste slå vakt om den principen.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för detta förtydligande. Vi är helt överens om att vad frågan gäller är att ingången överenskommelse också skall följas. Jag tackar även för löftet att statsrådet kommer att hålla sig underrättad om att det ingångna avtalet faktiskt följs. Vad som händer är nämligen att det får verkningar på skolschemat under dagtid, det får verkningar på undervisningen vid de svenska skolorna genom att en del flyttas till fritidsverksamheten och kallas för fritidsundervisning. Men eftersom denna undervisning bara delvis ersätter den undervisning barnen får i skolan, så kan man säga att därigenom har det uppstått en effekt som inte var avsedd. Jag förlitar mig på att statsrådet kommer att hålla sig noga underrättad om den fortsatta utvecklingen.

Fru talman! Berit Oscarsson har frågat mig om jag ser några hinder för att den tidsplan som innebär att regionala TV-sändningar över Mellansvenska och Värmlandsdistrikten skall starta under budgetåret 1985/86 skall kunna hållas. Bengt Wittbom har frågat mig om regeringen avser fullfölja riksdagens beslut om sändningsstart med regionala nyheter under våren 1986 i Örebrooch Karlstadsdistrikten. Eftersom dessa frågor rör samma problem besvarar jag dem i ett sammanhang. Sveriges Radio AB har i uppdrag att planera och genomföra utbyggnaden av de regionala TV-sändningarna och redovisar varje år sina planer. I årets anslagsframställning har moderbolaget redovisat en planerad sändningsstart från Örebro för Mellansvenska distriktet och Värmlandsdistriktet under budgetåret 1985/86. Detta överensstämmer med de planer företaget tidigare presenterat. En osäkerhetsfaktor i detta sammanhang är den besparing på 50 milj.kr. som enligt riksdagens beslut skall fördelas på koncernens samtliga bolag. Det är mot den bakgrunden som Sveriges Television i sin redovisning av medelsbehov till moderbolaget pekat på möjligheten att senarelägga starten av de regionala sändningarna från Örebro som ett av fyra tänkbara besparingsalternativ. Enligt vad jag erfarit gäller dock den ursprungliga planen fortfarande, vilket innebär att sändningarna över Mellansvenska och Värmlandsdistrikten bör kunna komma i gång under budgetåret 1985/86.

Fru talman! Tack för det positiva svar som jag har fått på min fråga. Det är för oss som bor i området betydelsefullt att de regionala TV-sändningarna kommer i gång vid den tidpunkt som riksdagen har beslutat. Redan våren 1973 sändes på försök regionala nyheter för Västmanlands, Örebro, Södermanlands och Värmlands län. Under tre månader sändes dagligen tio minuter med regionala program över Mellansverige. 1970 startades den första regionala TV-sändningen. Sedan dess har det alltså snart gått 15 år. De regionala nyhetssändningarna har ökat till 15 minuter per dag, och åtta distrikt i landet har nu regional-TV. Men Mellansverige saknar fortfarande, alltså efter 15 år, regionala nyheter. Alla är säkert medvetna om vilket viktigt område Mellansverige är. Trots det saknar vi fortfarande regional-TV. Ta bara som exempel det som händer inom stålindustrin och utvecklingen i Bergslagskommunerna. Det är stora viktiga frågor för hundratusentals människor. Vad visas i TV och hur belyser man där dessa viktiga frågor? Jo, i bästa fall blir det ett kort inslag i Aktuellt och Rapport. Vi anser att det är angeläget att vi lever upp till 1978 års riksdagsbeslut om att vi skall ha en ökad samhällsdebatt utanför Stockholm. Televisionen i Örebro-Karlstad är just nu inne i ett intensivt planeringsskede. Mellan de två distrikten har etablerats en god och mycket konstruktiv samverkan. Därför är det viktigt att sändningarna så snart som möjligt kommer i gång. Jag är alltså glad över det positiva svar jag har fått på frågan i dag och ser fram emot att sändningarna skall starta.

Fru talman! Jag tror att Berit Oscarsson har läst statsrådets svar litet för snabbt, även om vi naturligtvis tackar för det. Detta är inte något klart besked om att de regionala TV-nyheterna kommer att börja sändas. Vad svaret egentligen innehåller, som jag kan läsa det, är följande: Det har sedan riksdagen fattade sitt beslut och sedan TV gjorde upp sin plan dykt upp en ny osäkerhetsfaktor, nämligen beslutet om besparingar på ytterligare 50 milj.kr., som Sveriges Radio TV måste hantera. Den svårighet som uppstår genom besparingskravens påverkan på Sveriges Radio TV:s slutgiltiga beslut undanröjs inte i svaret. Statsrådet Göransson konstaterar att detta är ett problem, men att man ännu inte har sett slutresultatet av hur detta problem kommer att påverka sändningsstarten. Slutklämmen i svaret är ju inte att dessa sändningar skall komma till stånd, utan vad som står, fru talman, är att de bör kunna komma till stånd. Det är, efter vad jag kan uppfatta, den situation som gäller fram till dess att det finns ett slutgiltigt beslut fattat om hur de 50 miljonerna i ytterligare besparingar skall läggas ut inom Sveriges Radio TV. Innan jag får anledning att uttrycka min tillfredsställelse å tittarnas i Örebro och Värmlands län vägnar får nog statsrådet Göransson vara så snäll att undanröja frågetecknen kring när dessa sändningar kan börja. Statsrådet borde ge oss ett klart besked om att regeringen har en absolut ambition att se till att riksdagens beslut fullföljs och att de regionala nyhetssändningarna i den sista regionen i landet startar under våren 1986.
Fru talman! Några få ord till Bengt Wittbom. Genom riksdagens beslut om genomförande av en extra besparing för Sveriges Radios vidkommande komplicerades en stor del av planeringen. Från Sveriges Radios sida har man som en av fyra punkter framfört tanken att man skulle kunna senarelägga starten för de regionala sändningarna. Jag har i mitt svar redovisat detta förhållande men också sagt att de ursprungliga planerna faktiskt gäller. Enligt de uppgifter som Sveriges Radio lämnar blir det alltså start nästa budgetår. Detta är vad mitt svar innehåller. Jag tycker att Bengt Wittbom borde kunna vara nöjd på den punkten. Jag begär å andra sidan inte att han därmed också skall uttala tacksamhet från samtliga TV-tittare i hela regionen. Det räcker att de kan konstatera att de kommer att få regionala nyhetssändningar. Sedan får var och en tala för sin egen tacksamhet.

Fru talman! Att TV-tittarna blir glada om de regionala TV-sändningarna kommer till stånd tror jag att vi kan vara alldeles övertygade om. De har nu väntat snart 15 år på sådana sändningar.

Jag kan inte förstå annat än att det fram till dess att det finns ett beslut om hur besparingarna skall utformas också finns en risk för en ytterligare tidsmässig förskjutning av starten för de regionala TV-sändningarna. Vi har ju tidigare fått vänja oss vid senareläggningar av starten för regionala TV-sändningar i vår del av landet. Det är alltså inte alldeles utan fog som vi också den här gången är litet bekymrade över att det som Sveriges Radio TV nu faktiskt uttalar kan komma att negativt påverka den av riksdagen senast beslutade starttidpunkten.
Fru talman! Låt mig då ytterligare försöka förklara sambanden mellan de olika redovisningarna, dvs. vem som har sagt vad och när det har sagts. Regeringen har inte haft några planer på att skjuta upp starten av TV-sändningarna från Örebro. Däremot har regeringen i fjol fått ett av riksdagen korrigerat förslag. Riksdagen tyckte i det sammanhanget att man skulle överväga också den möjlighet som en besparing beträffande Örebro kunde innebära. I förslaget ställdes krav på en generell besparing på 50 miljoner. I beslutet på den punkten deltog såvitt jag vet även Bengt Wittbom. Sedan har Sveriges Television AB när det ställts inför besparingskravet sagt att man som en av fyra punkter kan tänka sig senareläggning av starten. Till det har moderbolaget Sveriges Radio AB sagt att man tycker att en annan besparingsmetod skall väljas. Det är också vad som framgår av mitt svar. Mot denna bakgrund drar jag slutsatsen om när sändningarna bör kunna komma i gång. Om Bengt Wittbom tycker att detta är ett oklart och dåligt besked, kan jag dess värre inte göra något åt den saken.
Fru talman! Jag är inte övertygad om att det kommer att bli så, förrän sändningarna de facto startar. Erfarenheten säger att det är klokt att inta den ståndpunkten. När det gäller besparingar inom Sveriges Radio och TV är statsrådet lika väl medveten som jag om att vi har andra finansieringsmetoder för att klara Sveriges Radio och att vi dessutom har en annan syn på hur man skall hantera de i realiteten fasta personalkostnader som Sveriges Radio och TV drog på sig under expansionstiden på 1960-talet. Men jag får väl låta mig nöja med detta och hoppas att det är riktigt att besparingsalternativet att skjuta starten fram i tiden aldrig kommer att realiseras. Jag får därmed slutgiltigt tacka statsrådet för svaret.

Fru talman! Siri Häggmark har frågat industriministern på vilket sätt han avser att tillse att sysselsättningen i Uddevallaregionen kan vidmakthållas. Frågan har överlämnats till mig. Siri Häggmarks fråga är ställd mot bakgrund av det besvärliga orderläge som Uddevallavarvet var i när frågan ställdes. Uddevallavarvets och Svenska Varvs styrelser beslutade i tisdags att inleda MBL-förhandlingar om nedläggning av Uddevallavarvet. Detta innebär att betydande sysselsättningsproblem kan komma att uppstå i regionen. Regeringen har därför redan inlett arbetet med ett brett åtgärdsprogram som kan sättas in för att minska dessa problem så snart definitiv klarhet har nåtts om Uddevallavarvets framtid. En särskild arbetsgrupp är tillsatt inom regeringskansliet för att arbeta med dessa frågor. Arbetsgruppen arbetar med förberedelser för arbetsmarknads-, regional-, industrioch trafikpolitiska insatser i Uddevallaregionen. Regeringen har också beslutat tillkalla en särskild regional arbetsgrupp för insatser i regionen. Riktlinjerna för arbetet är att arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall kunna sättas in bl.a. för utbildning, arbetsförmedling och för att skapa sysselsättning. Regionalpolitiska insatser skall utnyttjas för att öka Uddevallaregionens konkurrenskraft och bidra till att ny sysselsättning skapas. Industripolitiska åtgärder skall inledas för att stabilisera, utveckla och förnya företag i regionen. Samarbete skall inledas med näringslivet om att förlägga ny produktion till Uddevallaområdet.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag ställde den för tre veckor sedan, och då var oron rörande varvets framtid stor; den inte bara präglade dem som arbetar på varvet och Uddevalla kommun utan berörde hela mellersta och norra Bohuslän, ja, även delar av Dalsland. Vi uppfattade tystnaden från regeringens sida som både kompakt och olycksbådande. Jag har en viss förståelse för den — det var en situation som kan vara litet besvärlig för en socialdemokratisk regering.

Det är alldeles givet att vi som bor där uppe väntade. Det talades om ett paket med planer på hur krisen skulle kunna klaras, om det värsta skulle hända. Nu har vi fått paketet, och det är bra. Nu vet vi åtminstone —i dag den 14 december — hur det gick med Uddevallavarvets framtid. Det ser inte ut att kunna bli någon framtid. Jag ämnar inte inhösta några billiga politiska poäng genom att påminna om socialdemokratiska utfästelser när det gällde att trygga jobben. Situationen är alldeles för allvarlig för det. Opportunism skapar inga jobb, det vet människor i dag. Den här listan innehåller väldigt många saker. Jag är tillfredsställd med de löften rörande Uddevallaregionen som industriministern gett. Det får kosta vad det kostar, enligt ett uttalande. När jag tittade på listan såg jag att det stod talat om tidigareläggning av vägoch järnvägsinvesteringar. Jag skall be att arbetsmarknadsministern tar med sig ett förslag från mig direkt till regeringen. Vi borgerliga ledamöter på Bohusbänken har väckt åtskilliga motioner om brobyggnadsprogram för Bohuslän. Det är bara att sätta i gång och projektera. Det kan gälla ett internt brosystem inom Öckerö kommun, en bro till Marstrand inom Kungälvs kommun och Svanesundsbron på Orust, för att nämna några exempel. Detta är projekt som man kan starta, och för många av broprojekten finns god framförhållning och planering. Jag anhåller alltså om åtgärder.
Fru talman! Jag instämmer helt och fullt när Siri Häggmark säger att situationen är mycket allvarlig i Uddevallaregionen. Vi vet att det finns företag som i sin tur är beroende av varvet och att deras situation i framtiden också kan vara i farozonen, om varvet inte kan fortsätta. Regeringen är mycket medveten om vilka stora och allvarliga konsekvenser detta får för regionen. Därför bedrivs också arbetet i regeringen på ett mycket brett sätt. Vi är självfallet medvetna om att insatser kommer att krävas — både lokalt och centralt — och att alla krafter måste samverka, både det privata och det offentliga näringslivet, för att vi skall kunna lösa de här frågorna på ett tillfredsställande sätt. Jag är glad över att Siri Häggmark i sin replik också gav uttryck för uppfattningen att man från de borgerliga partiernas sida är villig att medverka till lösningar.
Fru talman! När den största industrinedläggningen någonsin sker, är det väl alldeles självklart att alla goda krafter måste samverka för att komma fram till lösningar. Det gäller ju människor. Det gäller människors framtid. Det är viktigt att ett utvecklingsprogram kommer i gång snarast. Det har ju också arbetsmarknadsministern sagt. Både på kort och lång sikt måste omfattande differentieringsoch strukturomvandlingsåtgärder vidtas. Jag tänker t.ex. på handeln och servicenäringen. Jag tänker på Uddevalla kommun, där man verkligen är bekymrad över de kostnader som kan drabba kommunen. Så visst är det viktigt att man kommer i gång, och det måste ske något snarast. Människors oro föder så mycket diskussioner. Man undrar och funderar. Rykten kommer i gång om både det ena och det andra. Därför är det som arbetsmarknadsministern säger bra. Jag vill emellertid påminna än en gång om våra broprojekt i Bohuslän. Tag med detta hem!

Fru talman! Karin Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att gå in med särskilda medel för att säkerställa arbetstillfällena vid demografiska databasens i Haparanda filial i Jörn. Filialen i Jörn bedrivs sedan en längre tid som beredskapsarbete. I budgetpropositionen 1983/84:100, bilaga 12, framgår att några ytterligare forskningsprojekt inte planeras att läggas ut på filialen i Jörn. I och med detta saknas möjligheten till att permanenta verksamheten. Sedan 1978 är Umeå universitet huvudman för den demografiska databasen, som också har en egen styrelse. Det måste vara en fråga för huvudmannen om verksamheten i Jörn skall fortsätta att drivas och i så fall i vilken omfattning. Om länsarbetsnämnden i Västerbottens län inom tilldelade medelsramar prioriterar sysselsättningen inom just denna verksamhet i Jörn, finns möjligheter att fortsättningsvis kunna anvisa beredskapsarbetare till denna databasfilial. Detta är dock en fråga mellan demografiska databasen och länsarbetsnämnden.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på frågan. När det gäller databasen i Jörn, som bedriver demografisk verksamhet, handlar det om en ny teknik i glesbygd. Speciellt detta att man med datateknik kan skapa arbetstillfällen i glesbygd har betytt väldigt mycket i en bygd av Jörns karaktär, där det över huvud taget inte finns arbetstillfällen att erbjuda kvinnor. Det finns några arbetstillfällen inom vårdyrkena, men det är väldigt svårt att tänka sig någon utveckling av sådana arbetstillfällen. Det svar som jag har fått i dag ser jag allvarligt på, eftersom det enligt vad jag förstår innebär att verksamheten i Jörn kommer att läggas ned framöver. Tydligen har databasverksamheten hamnat mellan ett par tre stolar. Jag tycker emellertid att arbetsmarknadsmässiga skäl talar för att verksamheten skall bibehållas. Huvudmannaskapet för verksamheten åvilar Umeå universitet. Ett annat departement håller alltså i den. Finansdepartementet styr de pengar som behövs för verksamheten. Uppenbarligen har det inte gått fram att det faktiskt finns en lång rad forskningsprojekt, som behöver det underlag som kan tas fram med dessa demografiska databaser. Det har jag fått vidimerat vid samtal med huvudmannen under denna vecka. Även från SCB finns starka önskemål om att få använda denna databasverksamhet för att gå igenom allt det statistiska material som SCB har. Det skulle alltså vara förödande för forskningsverksamheten om databasverksamheten inte kan fortsätta. Dessutom bedrivs den till en billig kostnad. Budgeten i Jörn rör sig om 3,6 milj.kr. per år och på detta har man anställt 21 personer, varav de allra flesta kvinnor. I löner går ut 2,5 milj.kr. per år. Inga andra arbetstillfällen skulle kunna skapas i denna bygd till så låg kostnad. Det talar för att arbetsmarknadsministern bör driva denna fråga starkt för att kunna permanenta denna verksamhet. Det vore djupt olyckligt om den skulle upphöra. Jag vet inte hur man skall kunna samordna de olika departementens arbete för att denna verksamhet skall få fortsätta, men jag har ett starkt önskemål om att så kan ske. Jag skall med intresse läsa budgetförslaget i januari för att se om där finns några positiva synpunkter på denna verksamhet.

Fru talman! Det är faktiskt på det sättet att vi har haft ett samarbete mellan de närmast berörda departementen om den här databasen och andra liknande problem. På senvåren 1983 bildades en interdepartemental arbetsgrupp för att se över dessa frågor. Vi har här haft beredskapsarbete under en lång tid och på ett sådant sätt att det egentligen inte överensstämmer med de bestämmelser och regler som gäller. I Ramsele har man kunnat lösa frågan genom att slå samman den registreringsbas som fanns där med Svensk Arkivinformation i Ramsele. Huvudmannen har här varit riksarkivet, som har stora problem med verksamheten i dag men som ändå delvis kunnat lösa denna fråga. När det gäller databasen i Jörn anser universitetet enligt de uppgifter jag har fått att denna verksamhet i och för sig är intressant men att man trots det ändå prioriterar den mycket lågt jämfört med andra aktiviteter som man bedriver. Om Karin Israelsson har rätt i sin uppfattning att prioriteringen nu skulle vara en annan finns det naturligtvis förutsättningar för huvudmannen att göra omprioriteringar inom sin egen verksamhet. Men detta stämmer alltså inte riktigt med de uppgifter som vi tidigare fått till departementet. Denna verksamhet bedrivs fortfarande som beredskapsarbete, och det ankommer på länsarbetsnämnden att, vid en jämförelse med andra beredskapsarbetsprojekt, bedöma om man vill fortsätta att bedriva verksamheten på detta sätt.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för det förtydligande av svaret som hon gav i denna replik. Jag förstår att universitetet har bekymmer med sin ekonomi; alla verksamheter bedrivs numera under en betydligt kallare stjärna än tidigare. Men just i detta fall tycker jag att arbetsmarknadsdepartementet har ett ansvar för arbetstillfällena i Jörn. De i denna verksamhet vid universitetet involverade personer som jag har haft kontakt med och som tycker att verksamheten är viktig har sagt mig att denna forskning har stor betydelse för framtiden. Även det förhållandet att SCB har ett intresse av att få sitt statistiska material bearbetat på dessa baser talar för att arbetsuppgifter verkligen inte saknas. Jag gläder mig också åt att det finns en interdepartemental grupp som arbetar med dessa frågor. Jag hoppas att man fortsätter sina diskussioner från utgångspunkten att det är nödvändigt att dessa databaser får vara kvar. Jag inser att vi även hemma i Västerbotten på länsnivå måste slåss för denna verksamhet och göra klart för alla inblandade att det är viktigt att verksamheten permanentas och i framtiden kan erbjuda kvinnor arbete i en bygd av Jörns karaktär.

Fru talman! Bengt Wittbom har frågat mig om regeringen avser att inom kort lägga fram förslag som innebär ytterligare begränsningar av, eller direkt förbud mot, möjligheterna att utnyttja övertid ute på arbetsmarknaden. Frågan är ställd mot bakgrund av att jag i ett brev till arbetsmarknadens huvudorganisationer anhållit om uppgifter om vilka avtal om avvikelser från arbetstidslagens bestämmelser som träffats inom resp. område och om vilka arbetstagarkategorier som omfattas av dessa. Arbetsmarknadsparterna har också i övrigt ombetts att redovisa sina erfarenheter av den nya lagen. Brevet skall ses mot bakgrund av att arbetstidslagen, som gällt sedan den 1 januari 1983, alltigenom är dispositiv. Genom lagen har parterna således haft möjlighet att såväl på central som lokal nivå ersätta lagens bestämmelser genom överenskommelser i kollektivavtal. Avsikten med min förfrågan är att regeringen skall få en överblick över hur dessa möjligheter utnyttjats i praktiken. Genom införandet av s.k. mertid för deltidsanställda, som arbetar längre än avtalad arbetstid, har också övertidsarbetets omfattning blivit oklar. I samband med lagens tillkomst diskuterades f. ö. att en utvärdering borde genomföras efter en tid. Jag utgår från att det material som nu kommer fram även kommer att behandlas i delegationen för arbetstidsfrågor . DELFA, där Bengt Wittbom f.ö. är ledamot, har också på förhand informerats om syftet med mitt brev till huvudorganisationerna. Som ett direkt svar på Bengt Wittboms fråga vill jag framhålla att jag står fast vid det jag tidigare har sagt om övertiden. Visar det sig att den nya lagen medför att den tidigare långsiktiga trenden mot minskat övertidsuttag verkligen har brutits, är jag beredd att aktualisera ändringar av reglerna. Övertid i sig måste finnas. Det är också naturligt att övertiden ökar i en högkonjunktur. Problem kvarstår dock att få fram ordentlig statistik. DELFA arbetar med de här frågorna och undersöker möjligheterna att få fram en bättre övertidsstatistik bl.a. i samråd med SCB.

Fru talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Skälet till att jag har ställt den här frågan är egentligen att arbetsmarknadsministern i ett interpellationssvar till mig den 14 maj i år, då vi diskuterade ungdomsarbetslösheten, helt oförhappandes faktiskt tog upp frågan om möjligheterna att begränsa rätten till övertidsuttag. Arbetsmarknadsministern sade då bl.a. så här: ”Jag vet inte om industrins arbetsgivare är medvetna om de risker som de tar när de i dag, på det ena företaget efter det andra, sträcker sig så långt som de gör när det gäller att utnyttja övertiden. ——— Rösterna för att ändra lagstiftningen, för att minska möjligheterna till övertidsuttag, ökar nu för varje dag. Jag har här i riksdagen sagt att om den nya lagen långsiktigt visar sig ge en annan tendens när det gäller övertiden än den som vi tidigare har haft under en tioårsperiod, nämligen att vi får ett ökat övertidsuttag, kommer vi att behöva ändra lagen.” Så sade alltså Anna-Greta Leijon i våras. Om jag satt ute i industrin skulle jaginte kunna tolka arbetsmarknadsministerns önskan om att få in uppgifter om övertidsuttaget som någonting annat än ”att nu börjar det bli dags”. Därför tycker jag det vore bra om arbetsmarknadsministern kunde deklarera vilken regeringens ambition är. Är den att utnyttja övertidsuttaget och begränsningar i det till att försöka åstadkomma de nya jobb som man inte lyckats åstadkomma med sin politik i övrigt? Har regeringen samma uppfattning som en del ganska onyanserade debattörer i arbetstidsoch sysselsättningsfrågan, nämligen att det finns ett utrymme för ett ganska stort antal nya jobb, om man försöker tvinga fram en ersättning av den arbetskapacitet som ligger i övertiden med heltidsarbetstillfällen? Den här debatten om möjligheterna att genom en arbetstidsbegränsning öka sysselsättningen börjar få fotfäste också i Sverige. Vår uppfattning är att socialdemokratin och även delar av fackföreningsrörelsen i varje fall har intagit en mycket realistisk ståndpunkt när det gäller kraven på minskad arbetstid för att skapa fler jobb. Men vi ser nu en risk i att trycket på regeringen ökar i och med att dess sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitik faktiskt inte har varit särskilt framgångsrik. Vi är också rädda för att de här tendenserna att ge sig på övertiden också kan leda till försök att reglera fram fler riktiga jobb. Vi delar naturligtvis regeringens oro över rekordarbetslösheten och den ständigt försämrade situationen på arbetsmarknaden. Men till skillnad från arbetsmarknadsministern tror vi inte att ytterligare inskränkningar av företagens möjligheter att arbeta på rimliga villkor kommer att förbättra situationen. Tvärtom kommer det med stor sannolikhet att ytterligare långsiktigt förvärra arbetslösheten.

Fru talman! Det framgår av både det som Bengt Wittbom säger nu men i ännu högre grad av den fråga han har ställt, att han har tolkat det som jag sade i debatten med honom i våras på ett alldeles felaktigt sätt. Han säger i sin fråga att jag umgicks med planer på att styra eller starkt begränsa företagens och de anställdas rätt att använda övertid som ett kortsiktigt medel att överbrygga flaskhalsarna i produktionen. Jag har aldrig sagt detta, men jag har framfört uppmaningar och önskan om att många företag hjälper till att lösa de problem som vi har på arbetsmarknaden, bl.a. genom att anställa ungdomar med utnyttjande av des.k. rekryteringsstöden. Det sade jag i debatten med Bengt Wittbom i våras. Jag förde ganska många debatter om denna fråga. Jag hade en annan debatt i april månad med Lars-Ove Hagberg. Jag sade där följande, som jag citerar direkt ur protokollet: ”Vi ser i dag i samband med konjunkturuppgången att många branscher har problem med att rekrytera yrkeskunnig personal till vissa nyckelpositioner. S.k. flaskhalsproblem uppstår då. Ett förbud mot eller en kraftig begränsning av övertidsarbetet skulle i sådana fall kunna få svåra konsekvenser. Genom att företagen då skulle kunna tvingas tacka nej till order skulle slutresultatet på längre sikt kunna bli att alla anställda i de berörda företagen drabbades.” Något förbud har alltså aldrig föresvävat mig — inte heller att man skulle kunna undgå sådana här flaskhalsproblem. Däremot är jag oroad över de rapporter som jag får från många håll ute i landet om att den nya övertidslagen faktiskt utnyttjas på ett sätt som riksdagen inte hade avsett att den skulle utnyttjas på. Jag har alldeles nyligen från Svenska Bankmannaförbundet fått deras enkät om övertiden på bankområdet. Tiden är knapp i replikerna, jag säger därför som en del talare brukar säga till mig: Jag hoppas att Bengt Wittbom ger mig chansen att få en replik till, så att jag kan redovisa enkäten.
Fru talman! Jag får väl göra det. Även jag tycker att det är bra att Anna-Greta Leijon har nyanserat vad man uppfattade att hon faktiskt sade den 14 maj. Det som emellertid är litet märkligt i den här frågan är att det de facto måste vara så, att regeringen umgås med planer på att begränsa de nuvarande möjligheterna för företag och anställda att använda övertid på det sätt som de själva kommer överens om — mellan företagen och de anställdas organisationer. Arbetsmarknadsministern sade faktiskt i debatten den 14 maj, vilket hon nu också bekräftat, att det nuvarande övertidsuttaget tyder på att det finns utrymme för fler nyanställningar i industrin. Det kan inte tolkas som något annat än att arbetsmarknadsministern faktiskt anser att det är möjligt att ersätta en hygglig del av det nuvarande övertidsuttaget med fasta anställningar. Det går inte riktigt ihop med den andra uppfattning som arbetsmarknadsministern gav uttryck för i talarstolen för en stund sedan, nämligen att om inte företagen får en möjlighet att genom den här flexibiliteten maximalt utnyttja sin kapacitet och ta order, kommer det på litet sikt att ge negativa effekter på sysselsättningen. — Detta går inte ihop.